Herr talman! Göran Lindblad har frågat mig vad jag avser att göra för att i framtiden garantera att inte svenska biståndsmedel används för att främja revolutionära och/eller rasistiska rörelser. Göran Lindblad hänvisar till en palestinsk solidaritetskonferens för fred och solidaritet i Mellanöstern som arrangerades i Göteborg den 7-10 september 2004 av bland andra organisationen Revolutionär Kommunistisk Ungdom . Göran Lindblad ifrågasätter att RKU erhöll stöd från Forum Syd om 45 000 kr för genomförande av arrangemanget. Som representanter för Sverige har vi ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla demokratin och respekten för mänskliga rättigheter. Folkvalda på alla nivåer måste ta ställning varhelst och närhelst människor kränks eller förnekas grundläggande mänskliga rättigheter eller när demokratin hotas. Sidas anvisningar för samarbete med enskilda organisationer innebär att organisationernas verksamhet måste stämma överens med målet för utvecklingssamarbetet. I detta återfinns främjandet av en demokratisk samhällsutveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna. De riktlinjer som finns i dag innebär givetvis att biståndsmedel inte får användas för att stödja terrorism eller andra våldshandlingar. En sådan användning av skattepengar är självklart oacceptabel. Sida avser nu säkerställa att anvisningarna tillämpas i alla led. Jag har bett Sida återkomma i frågan. Forum Syd är en av 13 ramorganisationer som Sida stöder som en del av sitt utvecklingssamarbete via stöd till enskilda organisationer. Det övergripande målet för stöd till enskilda organisationer är i likhet med övriga delar av utvecklingssamarbetet att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Allt utvecklingssamarbete ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling. Det specifika målet är att främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle som bygger på respekten för de mänskliga rättigheterna och att stärka de lokala samarbetsorganisationerna i utvecklingsländerna i den andan. Sida förhandsprövar inte alla de aktiviteter som genomförs av de hundratals organisationer som får stöd. Däremot följer Sida upp verksamheten, påtalar om något varit fel och kräver pengarna tillbaka vid eventuella avtalsbrott. Sidas krav på organisationer som får stöd är bland annat att de ska vara demokratiskt uppbyggda och i sin föreningsverksamhet anknyta till det svenska utvecklingssamarbetet. Forum Syd är en paraplyorganisation med 194 medlemsorganisationer som - om verksamheten uppfyller de krav som uppställs av gällande regler - kan få bidrag om de har en egeninsats som kompletteras med statliga medel. Organisationerna har stor frihet att utforma arbetet inom sina områden. Denna frihet under ansvar får aldrig innebära att man kompromissar med grundläggande demokratiska värderingar eller de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det gläder mig också att vi antagligen är tämligen överens i den här frågan. Jag är glad över de kraftiga avståndstaganden från denna typ av bistånd som statsrådet har gjort i sitt svar. Jag tänkte dock fråga Carin Jämtin hur hon avser att följa upp och säkerställa att Sida verkligen har möjlighet att kontrollera detta. Uppenbarligen brister kontrollen nästan totalt. Om man gör en jämförelse med partistödet, demokratistödet till partierna, som betalas ut är det en totalkontroll av det, och det är förreglerat, och man måste ansöka i alla möjliga led. Det är till och med en sådan rigid hållning att vi nog skulle vilja se att riksdagspartierna fick en helt annan möjlighet till frihet när det gäller demokratistöd ute i världen. Det kanske vi också kan bli överens om här. Jag hoppas åtminstone att samtliga sju riksdagspartier faller inom dessa demokratiska kriterier som framgår i svaret. Men det behöver vi inte diskutera här i dag. Därför ser jag gärna att statsrådet tittar på regelverket för partistödet men också definitivt när det gäller dessa organisationer. För mig är det obegripligt att en organisation som heter Revolutionär Kommunistisk Ungdom över huvud taget kan komma i fråga för några som helst statliga pengar. Bara namnet talar väl om vad man är ute efter.
Herr talman! Jag vill bara ta tillfället i flykten och säga att jag sitter i Sidas styrelse och att den här frågan har kommit upp i Sidas styrelse och diskuterats med hela styrelsen. Styrelsen har en relativt bred partipolitisk representation. Det väckte ett visst uppseende när man hörde talas om detta via medierna. Vi fick sedan en beskrivning i Sidas styrelse om att detta program, som var en första skiss som blev redovisad för medierna, inte alls var det program som senare genomfördes men också planlades. Det var alltså en skiss som blev justerad. Och denna omtalade kvinna var inte aktuell i det senare skedet för att delta. Vi fick också veta att Forum Syd i det skedet avsåg att vara med vid arrangemanget. Vi fick senare veta att man också har varit med och bevakat arrangemanget. Men helt klart är att debatten har varit nyttig. Den ledde ändå till att man följde upp detta på ett annat sätt än vad som kanske annars hade skett, kanske även från vår styrelses sida. Vi tyckte att det var ett så angeläget tema att vi kanske på ett eller annat sätt också borde föra en diskussion om inte direkt i styrelsen så med enskilda ledamöter med Forum Syd om hur vi arbetar med olika organisationer, eftersom det är viktigt att följa dessa demokratiska principer och respektera mänskliga rättigheter. Man har också snuddat vid frågan i utrikesutskottet. Forum Syd är ju en stor organisation med många organisationer under sig. Det är viktigt att vi har kontroll över sådana frågeställningar. Interpellationen skrevs kanske lite grann i affekt, för det står om att Sida väljer att stödja. Men Sida har inte valt att stödja. Den uppbyggnaden har vi inte. Inte ens Forum Syd har egentligen valt att stödja, utan organisationerna har en viss frihet. Men det har kanske framgått av biståndsministerns svar. Jag ville bara göra klarläggandet att det också i Sidas styrelse finns ett engagemang för de här frågorna. Vi väljer att på olika sätt följa dem.

Herr talman! Jag har egentligen bara en kort fråga till biståndsministern. I det svar till Göran Lindblad som biståndsministern nyss läste upp säger hon att organisationernas verksamhet måste stämma överens med målet för utvecklingssamarbetet. Men på Revolutionär Kommunistisk Ungdoms hemsida uppmanar man sina medlemmar och sympatisörer att över huvud taget inte rösta. Det kan väl inte vara ett bra sätt att verka för demokrati eller utvecklingssamarbete. För att tala klarspråk frågar jag därför: Anser inte också biståndsministern att de här pengarna borde krävas tillbaka?
Herr talman! Tack så mycket för både svar och frågor! Det är en oerhört viktig fråga att biståndet används på allra bästa sätt. De mål ska nås som har fastställts i olika sammanhang. Ett av de viktiga perspektiv som har bestämts i samband med det nya beslutet om en politik för global utveckling som fattades i riksdagen förra året var just ett rättighetsperspektiv. Gemensamt ser vi där demokrati som en viktig del av de mänskliga rättigheterna. Självklart är alla människors rätt att delta ett helt centralt mål i biståndssamarbetet. Det finns också, precis som Göran Lindblad sade, olika typer av anvisningar för partistödet och för de enskilda organisationerna. Jag tror att man på Sida har påbörjat en översyn av partistödet. Om man inte har gjort det ska man precis inleda det för att nästa år fatta beslut om det fortsatta arbetet med partistödet över biståndet. I början av nästa år kommer man också att titta på anvisningarna för de enskilda organisationerna. En sak att då titta på är just att de är likadana. Så är det inte riktigt i dag, precis som Göran Lindblad sade. Det är Sidas ansvar att fastställa anvisningarna utifrån det beslut och de målsättningar för biståndet som i december förra året togs i riksdagen i fråga om den nya politiken för global utveckling. Där är ett rättighetsperspektiv och ett demokratiperspektiv och detta med att verka för de perspektiven i alla delar av biståndet helt centralt. Som sagt: Ewa Björling frågade mig om det som står på RKU:s hemsida stämmer överens med anvisningarna. Jag har inte läst vad som står på RKU:s hemsida, utan jag får lita på att Forum Syd gjort bedömningen att den här verksamheten stämmer överens med anvisningarna för stödet till enskilda organisationer. Där står det beskrivet att organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och att Forum Syd har följt anvisningarna också i det här fallet.
Herr talman! Jag tänker inte gå i polemik med Berndt Ekholm om Sida eller så eftersom det här är en diskussion där jag håller statsrådet ansvarigt för att hålla reda på Sida. Carin Jämtin förefaller vara på god väg att ta Sida i örat i de här frågorna. Dock blev jag lite oroad av det senaste inlägget där statsrådet sade sig ha fullt förtroende för att Forum Syd har full kontroll över att Revolutionär Kommunistisk Ungdom är demokratiskt. Men bara namnet, som jag tidigare sade, anger vad för slags organisation det är. Att de, som Ewa Björling refererade till, uppmanar människor att inte rösta talar rimligen för att det inte är en vidare demokratisk organisation eller en organisation som värnar grundläggande demokratiska rättigheter. I övrigt är jag optimistisk efter den här diskussionen. Jag ser fram emot att det blir en liberalisering när det gäller partistödet och att det blir en åtstramning när det gäller organisationsstödet, åtminstone så att man har ordentlig kontroll på vem som får vilka pengar och varför.

Herr talman! Biståndsministerns senaste inlägg fick också mig att vilja ta till orda i debatten. Ett parti och en ungdomsorganisation som talar om att ta och behålla makten med våld och som talar om proletariatets diktatur är väl knappast förenligt med demokratiska ideal och värderingar. Det vore skönt med ett förtydligande från biståndsministern på den punkt som Ewa Björling tar upp, alltså om det över huvud taget går att förena de två olika anvisningarna. I dessa tider, herr talman, när vi talar om kommunism och om diktatur är det väl angelägnare än någonsin att vi denna kväll får klargjort hur biståndsministern ser på frågan.
Herr talman! Det känns skönt, Göran Lindblad, att jag inte behöver ta Sida i örat. Sida hade redan börjat gå igenom hur Forum Syd agerat i det här ärendet. När jag bad Sida att återrapportera till mig hade de nämligen redan börjat titta på ärendet. Även i det sammanhanget känner jag alltså fullt förtroende för att Sida tar sitt fulla ansvar för att följa upp att biståndet används på rätt sätt. Stödet till enskilda organisationer fungerar så att vi i Sidas budget avsätter en viss summa som sedan fördelas på ramorganisationerna. Ramorganisationerna har sedan, i enlighet med anvisningarna, att fördela de här medlen inom sig eller mellan sina respektive medlemsorganisationer. Där är, som sagt, Forum Syd en av ramorganisationerna. I det här sammanhanget är, som jag sade i mitt förra inlägg, anvisningarna olika för partistödet och stödet till enskilda organisationer. Vad gäller partistödet är det mycket tydligare att man också ska verka för en demokratisk utveckling. Vad gäller stödet till enskilda organisationer står det att det ska vara en demokratiskt uppbyggd organisation i Sverige. Såvitt jag förstår har Forum Syd gjort bedömningen att RKU är demokratiskt uppbyggt. Det är det som man har mätt, ingenting annat. Jag tror att det här är en sådan punkt som vi - eller snarare Sida, för det är Sidas ansvar - får titta på vid översynen av anvisningarna, alltså att båda anvisningarna lever upp till att vi verkar i demokratisk riktning oavsett om det handlar om partistödet eller om det handlar om stödet till enskilda organisationer. Jag tror, Göran Lindblad, att det då kanske inte blir en liberalisering av partistödsanvisningarna men dock att de blir likadana.
Herr talman! Det är kanske svårt att här klara ut vem som har tagit vem i örat och när. Men det råder ingen tvekan om att Sida nog mår bra av att statsrådet i alla fall har handen i närheten av örat.

Herr talman! Jag måste få tillägga att det inte bara handlar om att de här organisationerna är demokratiskt uppbyggda - det ska de självklart vara. Men även om man har byggt upp en organisation demokratiskt är det inte säkert att man sedan verkar för demokrati i sitt arbete eller att man verkar för att det ska bli mer frihet eller ett större engagemang när det gäller mänskliga rättigheter. Det var det som det handlade om. Jag tvivlar inte på att Revolutionär Kommunistisk Ungdom är demokratiskt uppbyggt - det har säkert Forum Syd kontrollerat. Däremot uppmanar de sina medlemmar och sympatisörer att inte rösta. Senast gällde det i EU-valet då de uppmanade till att vägra att rösta. Det finns på deras hemsida. Min fråga kvarstår därför. Jag sitter också med i Sidas styrelse. Vi har jobbat med det här, och jag känner mig fullkomligt lugn i den delen. Frågan till biståndsministern är alltså fortfarande: Anser biståndsministern att pengarna ska krävas tillbaka?
Herr talman! Forum Syd håller just nu på och granskar en första del som man har fått in av den rapport som behandlar frågan om Revolutionär Kommunistisk Ungdom, i enlighet med hur anvisningarna ser ut i dag, har levt upp till avtal och anvisningarnas anda och beslut. Det får den här granskningen visa. Den är inte klar ännu, som sagt, så det kan inte jag uttala mig om. När den är klar kommer vi att få besked om det. Det gäller två skilda frågor. Det gäller hur anvisningarna kan ändras och huruvida man har levt upp till anvisningarna i dag. Det som Forum Syd följer upp nu gäller om man har levt upp till hur anvisningarna ser ut i dag. Anvisningarna för enskilda organisationer berör enbart om organisationen är demokratiskt uppbyggd eller inte. Det kommer man att följa upp. Jag vill tacka Göran Lindblad för det förtroende som du visar för mitt sätt att ta Sida i örat eller hur man nu vill uttrycka det. Jag tycker att jag har en utmärkt dialog med både Sidas styrelse och Sidas ledning, så vi för nog biståndsverksamheten framåt på olika sätt gemensamt.